Herr talman! Den föregående ärade talaren ställde inget yrkande. Han menade dock att utskottet hade varit kallsinnigt till de motioner som här föreligger. Jag kan inte underlåta att erinra herr Wikström om att vi så sent som vid höstriksdagen 1969 behandlade motioner om ekonomiskt stöd till de ideella rörelsernas tidskriftsutgivning. Statsutskottet anförde då att övervägande skäl talade för en samlad prövning av frågan om stöd till tidskriftsutgivning och att motionerna därför borde överlämnas till 1968 års litteraturutredning. Detta blev också riksdagens beslut. Ut skottet har inhämtat att motionerna har överlämnats till litteraturutredningen för att tagas i beaktande i det fortsatta utredningsarbetet. Vad beträffar handikapporganisationerna så har utskottet inhämtat att handikapputredningen i sina direktiv har att utreda även denna sak, och handikapputredningen meddelar att man avser att nästa år framlägga förslag i hithörande frågor. Därvid kommer, säger handikapputredningen, tidskriftsverksamheten också att behandlas. När det sedan gäller frågan angående ungdomsorganisationernas internationella kontaktverksamhet så har vi bara velat erinra om att fr.o.m. budgetåret 1969/70 får bidragen till ungdomsorganisationernas centralverksamhet användas även för detta ändamål. Statens ungdomsråd framhåller att en av rådets mest angelägna uppgifter är att i sin utredande och planerande verksamhet fortlöpande uppmärksamma problemen rörande organisationernas internationella kontaktverksamhet. Det är just med dessa erinringar som utskottet har ansett att det för närvarande inte finns anledning till ytterligare utredning av dessa frågor.

Herr talman! I anledning av mitt särskilda yttrande vid behandlingen av motionerna I: 651 och II: 806 angående åtgärder för att minska frekvensen av hjärtinfarkt vill jag understryka att utskottet enligt min mening inte har sett nog allvarligt på detta problem. Hjärtsjukdomarna och hjärtinfarkterna tillhör ju de stora folksjukdomarna i det svenska samhället. Om man studerar statistiken i Statistisk årsbok finner man att 25 000 människor i vårt land varje år dör i hjärtsjukdomar, och man finner även att internationellt ligger vårt land nästan högst när det gäller dödligheten i hjärtsjukdomar. Det är mot den bakgrunden som denna motion har kommit till. Socialstyrelsen har vid remissbehandlingen framhållit att man inom den förebyggande hälsovården aktivt arbetar bl.a. på utbyggnad av hälsoupplysning för att påpeka olika ”riskfaktorer” för hjärtinfarkt.

Till sist, herr talman, vill jag inte acceptera utskottets resonemang om att den = specialutrustade ambulansen i Malmö inte kan komma till användning på grund av personalbrist. När situationen gäller människoliv kan sådant inte få ligga till grund för ett riksdagens uttalande. Det är en organisationsfråga som, efter vad jag kan förstå, helt faller på huvudmännen.

Herr talman! Jag vill också gärna inför denna ”fullsatta” kammare anmäla att jag finner utskottets motivering allt annat än invändningsfri. Utskottet förefaller inte ha tagit riktigt allvarligt på detta ärende. Bland annat har utskottet gått förbi symtominformationen, som är så viktig och angelägen. Resonemanget från Malmö om ambulansernas utrustning kan ingalunda godtas, som fru Florén-Winther nyss påpekade. Det förefaller dock som om socialstyrelsen såg litet mera seriöst på ärendet än vad utskottet har gjort. Man får därför hoppas att motionen och denna debatt kommer att föranleda socialstyrelsen att — utan att riksdagen särskilt behöver skriva därom — vidta de åtgärder som begärts.

Herr talman! Jag har inte deltagit i allmänna beredningsutskottets behandling av detta ärende, men jag känner mig ändå av flera skäl tvingad att ställa mig bakom vad man har skrivit i utskottets utlåtande. Där redovisas ju att den upplysningskampanj, som motionärerna begär, redan är planerad och kommer att genomföras under nästa budgetår. Huruvida det i denna upplysningskampanj kommer att ingå några meddelanden till allmänheten om vikten av att ge akt på vissa symtom o.s.v. kan jag däremot inte uttala mig om. Det torde bli socialstyrelsens uppgift att pröva vad som lämpligen bör förekomma i den upplysningskampanjen. Beträffande kostvanor m.m. kommer i varje fall önskemålen att tillgodoses. I fråga om utrustningen av ambulanserna är naturligtvis sjukvårdshuvudmännen oförhindrade att utrusta ambulanserna mer än vad som sker i dag. Det förvånar mig verkligen att fru Florén-Winther tar upp den frågan här i riksdagen, eftersom t.ex. Stockholms stad mycket väl skulle kunna utrusta sina ambulanser med den tekniska apparatur som efterlyses i motionen och som också nämns i utlåtandet, Det vittnar om en ganska cynisk inställning, tycker jag, när man säger att detta är en organisationsfråga. Fru Florén-Winther avslutar sitt särsärskilda yttrande med att säga att personalsituationen inte får bli avgörande när det gäller att rädda liv. Men det är ju detta det är fråga om. Det finns inte ett tillräckligt antal läkare för att bemanna ambulanserna. Eller är det så att man i Stockholms stad har tillräckligt antal läkare men ändå underlåter att be manna ambulanserna?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

Herr talman! Det betydelsefulla i finansministerns svar, som inte bara interpellanten har att tacka för utan som jag tror att många utanför detta hus och inte minst sparbankernas folk är belåtna med, är att vi nu fått slutligt besked om att det blir en undersökning angående det enskilda sparandet, som tyvärr visar en sådan tendens att minska. Inom ramen för vad vi sysslar med i detta hus kanske vi kan fundera något över varför en så politiskt tungviktig person som finansministern försöker göra den lilla piruetten att detta skulle ha stått att läsa redan i nådiga luntan i januari. Jag tror att det i varje fall för statistiska centralbyrån kommer som en överraskning att så skulle vara fallet. Det heter i statsverkspropositionen att statistiska centralbyrån inom ramen för sitt utvecklingsarbete skuile få göra en viss typ av undersökningar, om verket finner detta möjligt, men till den typen av undersökningar räknar man ju inte den utredning som det här är fråga om. För sparundersökningar liksom för folkräkningar och valstatistik brukar ju pengar beviljas i särskild ordning. Detta var alltså vad flera stycken av oss frågade sig; vi undrade hur det skulle gå. Den 21 januari var det faktiskt inte så att herr Sträng lovade att undersökningen skulle komma till stånd, utan herr Sträng lovade herr Gustafson i Göteborg att fundera på om det var dags att förbereda en sådan undersökning. Den 12 mars riktade jag frågan till herr Sträng. Den 19 mars satt finansministern fortfarande och funderade, om man får tro bankoutskottet, ty i dess utlåtande nr 19 heter det på riksdagsspråk, att frågan var föremål för övervägande. Den 8 april hade herr Sträng ännu inte hunnit göra något åt saken men verkade besluten ta itu med den. Det viktiga är nu att vi fått bekräftelse på att undersökningen kommer till stånd. Bakgrunden till min interpellation är att den aktuella bilden av hushållssparandets utveckling är mycket oroande. Hushållens sparande brukar ju definieras som den del av den disponibla inkomsten som inte används till konsumtion. År 1984 utgjorde sparandet, om man definierar det på detta sätt, cirka 5 miljarder kronor. Sedan har det minskat successivt även i absoluta tal och har 1969 — enligt de beräkningar som finns i den preliminära nationalbudgeten — gått ned till 2,8 Man väntade nog ganska allmänt i mitten på 1960-talet att det privata sparandet skulle öka och att ökningen i första hand skulle falla på hushållssektorn. De första åren efter det att en nedgång noterats försökte man förklara minskningen i sparkvoten med hänvisningar till omläggning av statistiken. Med hänsyn till den mycket kraftiga minskning som det är fråga om måste emellertid förklaringar sökas också på annat håll. Det framgår av finansplanen att en viss fortsatt nedgång av sparkvoten kan förutses även för kommande budgetår. Under senare år har man kunnat konstatera att konsumtionen = stigit snabbare än vad de disponibla inkomsterna gjort. Alternativet till att använda inkomsten för konsumtion — d. v. s. sparande — har alltså för hushållen framstått som mindre lockande. Samtidigt har som bekant det kollektiva sparandet visat en ganska kraftig ökning. I första hand gäller det AP-fonderna, där fondökningen under 1968 uppgick till 5 850 miljoner kronor, under 1969 till 6450 miljoner kronor. Detta betyder att av det totala netto beloppet på kreditmarknaden 1969 svarade AP-fonden för nära nog en tredjedel. Det enskilda sparandet har i varje fall en långt mer än marginell betydelse när det gäller att åstadkomma resurser för investeringsbehovet i samhället. Därtill har det enskilda sparandet stor betydelse för att åstadkomma balans i samhällsekonomin. Den som spar bygger inte bara upp resurser för egen del och ställer dem till förfogande för produktiva ändamål utan avstår ju samtidigt från konsumtion. I det ekonomiska läge vi har i dag, med en ganska oroande utveckling på valutaområdet, skulle väl ett större sparande och därmed mindre konsumtion vara av mycket stort värde. Det är mot denna snabbt skisserade bakgrund av en successivt sjunkande sparkvot, ett starkt minskat enskilt sparande, som behovet av en stor offentlig sparundersökning framstår som så angeläget. Självfallet ger inte en genomförd sparundersökning lösningen på de allvarliga problem som direkt eller indirekt hänger samman med det minskade sparandet. Men genom undersökningen får vi möjlighet att öka vårt vetande om hushållens inställning till själva sparandet, hur den har förändrats och hur de värderingar och beteenden som ligger bakom förändringarna inom sparområdet faktiskt verkar. Jag tror att både kreditinstituten och samhället kan få ett bättre underlag för sitt agerande och en viss säkerhet vid valet av de metoder och den påverkan som man planerar för att förbättra det enskilda sparandets villkor och tillväxtmöjligheter. Det skulle därför vara värdefullt, om den sparundersökning som nu kommer till stånd görs med en bred tvärvetenskaplig insats och dessutom med den viktiga utgångspunkten att resultaten skall kunna komma till praktisk användning, alltså bilda underlag till förslag om sparstimulerande åtgärder. Jag tror också att det skulle vara av värde om praktikens folk, som har betydande erfarenheter och kunskaper inom detta område, finge komma med exempelvis som företrädare i en referensgrupp, där olika grupper av bankinstitut kunde tänkas ta del i arbetet. Praktikens folk borde också kunna få vara med vid planeringen, uppläggningen och i någon mån genomförandet av undersökningen. Det vore bra om praktikens folk också kunde se till att förberedelserna inte tog för lång tid. Egentligen skulle denna undersökning ha behövt vara klar nu, i det diskussionsläge vi befinner oss i och i det som ju en del uppfattar såsom ett sparandets krisläge. Det vore — såvitt jag kan se — mycket värdefullt om de hypoteser beträffande förändringarna i sparmotiven, som ibland förs fram när det gäller det enskilda sparandet, kunde belysas i själva undersökningen. Man talar i dag ofta om att sparandets mål och motiv har förändrats, så att hushållssparandet nu skulle vara inriktat endast mot specifika sparmål och i mindre grad vara ett uttryck för en gardering mot en otrygg framtid. Genom den successivt förbättrade sociallagstiftningen har troligen det sparmotivet förändrats kraftigt under senare år. Till sist hoppas jag att jag får tolka finansministerns positiva svar på interpellationen så att finansministern även i fortsättningen kommer att tillmäta det enskilda sparandet — hushållssparandet — stor betydelse.
Herr Helén började sitt inlägg med att säga att hushållssparandet inte var omnämnt i nådiga luntan. Det har han alldeles rätt i. Jag betraktar dock det yttrandet som ett sätt att slå in öppna dörrar, eftersom jag aldrig har påstått att det skrivits något om detia i nådiga luntan. Däremot säger jag i mitt interpellationssvar att jag deklarerade i årets remissdebatt att jag var beredd att undersöka huruvida det var lämpligt och riktigt att sätta i gång med en sparundersökning. Med mitt av alla kända försiktiga och modesta sätt att uttrycka mig förstår var och en, som varit med under de senare åren, att ett sådant yttrande betyder att jag ämnar sätta i gång en dylik undersökning. Herr Helén tog detta till intäkt för att ta sats till en debatt om sparandet rent allmänt. Jag är, herr talman, litet tveksam om jag skall fortsätta och anta den utmaningen just nu. Jag utgår från att vi får en sparandedebatt när vi behandlar skattepaketet den 14 maj och även när vi i slutet på denna riksdagsperiod har att ta ställning till den ekonomiska politiken över hela fältet. Så mycket kan jag ändå gå herr Helén till mötes att jag säger, att man får ta det myckna talet om hushållssparandet med vissa reservationer, eftersom man vet fasligt litet om det. Det står faktiskt i nådiga luntan och i nationalräkenskaperna att man har för osäker bakgrund och för dåligt underlag för att ha några bestämda omdömen och dra några bestämda slutsatser härvidlag. Däremot vet vi att det totala sparandet i landet — eller kapitalbildningen är stort, kommer att bli stort och kommer att öka framöver. Det institutionella sparandet i AP fonderna representerar i dag 31300 miljoner kronor i utlåningsvolym. Det kommer att om några år vara uppe i 60 000 miljoner kronor, d.v.s. 60 miljarder. Vi har ett totalt sparande i landet — som representeras av vinstsparande, skattesparande, institutionellt sparande och enskilt hushållssparande — som vi sannerligen inte behöver skämmas för. Om vi skall tro på den internationella statistiken — i detta fall OECD:s siffror — ligger vi nu högst uppe på toppen när det gäller investeringar utslagna per capita. Med den gamla traditionella uppfattningen att investeringar och sparande är likvärdiga begrepp är vi sannerligen inte dåliga sparare här i landet. Det för hållandet att sparandet ändå framstår som ofullständigt beror uteslutande på att det ses mot bakgrunden av den väldiga efterfrågan som varje högkonjunktur utlöser. Eftersom dagens högkonjunktur är alldeles speciellt accentuerad kommer också efterfrågan på kapitalresurserna att bli accentuerad. Herr Helén har frågat om jag ämnar tillsätta en sparandeundersökning. Han har fått svar på den frågan. Sedan, herr talman, är det kanske inte så mycket mer att säga. Herr Helén har också med glädje inregistrerat att han fått ett positivt svar.

Herr talman! Självfallet är jag mycket tacksam mot finansministern, och jag har understrukit att det säkert finns många utanför det här huset som också är belåtna över att det slutliga beskedet nu äntligen har kommit. Det tar tyvärr rätt lång tid innan undersökningen kommer i gång, och det hade varit bra om vi nu hade vetat varför hushållssparandet har minskat. Herr Sträng vill liksom degradera deita till en relativt liten fråga, eftersom det totala sparandet ändå enligt hans uppfattning ligger på en hög nivå. Men det är väl ändå så, finansministern, att det är viktigt om vi kan öka det enskilda sparandet, eftersom vi då samtidigt vinner en minskning i den konsumtion som enligt OECD-rapporten och många andra vittnesbörd för närvarande är för hög.

Finansministern är ju snäll och vänlig i många sammanhang, när det gäller det ekonomiska läget, och talar om för oss hur mycket vi kan lita på honom i motsats till en del andra inom hans parti. Jag tror att det skulle vara värdefullt, om finansministern än en gång strök under att han fäster vikt vid denna undersökning och de praktiska resultat som den borde kunna leda till.
Herr talman! Sparandet har en mission att fylla, nämligen att svara för den kapitalbildning som vi behöver för investeringar och utbyggnader av samhällsapparaten på olika områden. Någon annan funktion har det egentligen inte. Detta är, kort talat, det egentliga behovet av ett sparande. Vi skall dela upp våra resurser på konsumtion och investering. Ju mer vi sparar, desto mer kan vi investera. Det kommer att ställas krav på en utbyggd investeringsaktivitet och = följaktligen krav på ökat sparande i vårt samhälle. Men då kommer man över på omfattningen av det totala sparandet, ty det är ju den totala investeringen — och för all del investeringens fördelning — som har sin speciella betydelse. Därom lägger jag emellertid ut texten ett par, tre gånger i veckan i olika föredrag, så det behöver jag väl inte besvära kammaren med. Sedan kan man ju fråga varför hushållssparandet minskar, om det just nu gör det. Jag vågar inte ha någon absolut uppfattning om det, men om jag hypotetiskt skulle godta herr Heléns uppfattning och säga att det minskar, så tror jag att detta har ett alldeles pregnant sammanhang med den konjunktur vi lever i. Är det gott om arbete och människor känner sig säkra, då har vi den situationen att alla med otillfredsställda behov vill tillfreds ställa behoven, vill köpa och vill efterfråga. I en annan konjunktur, när man riskerar att bli arbetslös, satsar man inte de sista slantarna på en Medelhavsresa, det kan jag garantera herr Helén. Människonaturen är sådan, och därför har det privata hushållssparandet också sitt sammanhang med konjunkturutvecklingen. Man kan säga att det är tokigt att det är på detta sätt. Egentligen skulle vi ju spara mycket i en tid av högkonjunktur, och låta bli att spara när vi utan risker kan efterfråga varor och tjänster. Men människor är icke rationella varelser. De fungerar efter sina egna överväganden, och dessa överväganden är ungefär sådana som jag här skisserat. Om lönerna stiger, människorna tycker att de har hyggligt med pengar och de är säkra på att det inte händer dem något illa, blir de benägna att fråga efter mera och att spendera mera pengar. I den motsatta situationen blir de ängsliga och försiktigare och sparar sina slantar. Ungefär så fungerar det, och detta kan man få belagt i en utredning och en undersökning. Men jag tror aldrig att man kan få en utredning eller en undersökning att förändra människornas naturliga reaktionsmönster på denna punkt.
Herr talman! Det är självfallet inte min mening att man skulle så styra en undersökning att den i sig skulle kunna förändra människornas attityder och beteenden, utan det är fråga om de slutsatser som man dels inom kreditinstituten, dels på det politiska fältet kan dra av de fakta man kan få fram. När finansministern nu vill degradera det hela till en fråga om människors handlingssätt i det aktuella konjunkturläget, då förenklar han väl ändå diskussionen en aning. Såvitt man kan se rör det sig här om en klar tendens under stora delar av 1960-talet. Under hela senare delen av 1960-talet har det enskilda sparandet minskat, och vi har ju haft både konjunktursvackor och konjunkturtoppar under den tiden. Det är litet för enkelt att bara göra detta till en fråga om människors reaktion i nuläget.

Är det så att man t.ex. kan klara styckehusbyggandet av egnahem i stor utsträckning som sker i vissa delar av landet just med sparbanksmedel, då är det ett utomordentligt värdefullt och smidigt sätt att sörja för kapitalbehovet, som inte på samma sätt kan tillgodoses den omständligare vägen via de mycket stora kreditinstitutionerna. Jag hoppas att vi med denna lilla diskussion i någon mån skall ha belyst den problematik som kan komma upp när väl utredningen en dag är färdig och att finansministern då har kvar den grundläggande positiva inställningen att det enskilda sparandet ändå i hög grad behövs och om möjligt bör öka.

Herr talman! Herr Nyman har frågat mig hur jag för närvarande bedömer förutsättningarna för ett vidgat svenskt rymdprogram och vårt deltagande i det europeiska och globala rymdsamarbetet. Jag delar herr Nymans uppfattning att rymdtekniken kommer att få kraftigt ökande betydelse under 1970-talet. I första hand gäller detta global telekommunikation, inklusive television, men även användningen av satelliter för observation och kartläggning av faktorer, som är väsentliga för vår miljö. Rymdtekniken bör inom dessa områden utnyttjas i ett brett internationellt samarbete. Häri ligger en styrka och en svaghet. Rymdtekniken har en speciell styrka just i global tillämpning — både från effektivitetssynpunkt och för dess möjligheter att främja globalt och regionalt samarbete. Inte minst finns det skäl att hoppas på betydelse för u-ländernas utveckling. Den internationella karaktären är emellertid samtidigt problematisk genom att de förhandlingar som krävs blir utomordentligt segslitna och långdragna. I särskilt hög grad gäller detta diskussionerna inom den europeiska rymdkonferensen. Beträffande det globala INTELSAT samarbetet, i vilket 74 länder deltar, finns det skäl att vänta en ny överenskommelse under år 1970. Samarbetet kommer av allt att döma att utformas så att länderna utanför USA ges större inflytande och möjligheter till teknisk medverkan än hittills. Däremot är det svårt att ännu yttra sig om utgången av diskussionerna om rymdsamarbetet i Västeuropa. I flera fundamentala frågor har det visat sig svårt att nå en uppgörelse. En av dessa nyckelfrågor är INTELSAT-samarbetets konsekvenser för det europeiska rymdsamarbetet. På just denna punkt finns det dock nu anledning tro att svårigheterna kommer att minska. I andra viktiga frågor skymtar däremot ännu ingen överenskommelse. Det finns fortfarande helt skilda åsikter om huruvida det är nödvändigt att i Europa driva en oberoende utveckling av stora bärraketer, för att säkerställa den europeiska handlingsfriheten inom telesatellitområdet. Likaså finns motsatta uppfattningar om var tyngdpunkten skall ligga i valet mellan vetenskapliga och praktiska tillämpningar av rymdtekniken. Det bör i detta sammanhang erinras om att Sverige sedan 1964 är medlem av ESRO, vars huvuduppgift för närvarande är att främja det europeiska vetenskapliga rymdsamarbetet. Det råder slutligen stor osäkerhet om hur ett samarbete bäst skall ske med USA — och på sikt förhoppningsvis även med Sovjet. Efter den tredje ministerkonferensen inom den europeiska rymdkonferensen i november 1968 har dessa frågor inte bragts väsentligt närmare en lösning. En fjärde ministerkonferens planeras till sommaren i år. Inför denna sker just nu överläggningar både inom hela kretsen av medlemsländer och på ministernivå mellan England, Frankrike och Västtyskland. Utsikterna till en snar överenskommelse om det europeiska rymdsamarbetets framtida utformning är alltså inte särskilt goda. Vi beklagar detta, men våra möjligheter att påverka utvecklingen är mycket begränsade. Vår nationella rymdverksamhet bör utformas på ett sådant sätt att det samlade utbytet av våra rymdinsatser blir det bästa möjliga.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

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att gå i någon polemik mot herr Nyman, ty det tror jag inte behövs. Herr Nyman är lika medveten som jag om hur komplicerad den här frågan är och också om hur trögt det internationella samarbetet utvecklas. Jag håller helt med herr Nyman om att det är angeläget för oss att internt hålla en hög beredskap för att kunna ta ställning till de samarbetsmöjligheter som den fortsatta europeiska rymddiskussionen kan leda fram till. Jag anser — och jag tror inte att herr Nyman har någon annan uppfattning — att den beredskapen för närvarande är rätt hög. Herr Nyman nämnde ESRO-programmet. Som herr Nyman också erinrade om, äger ett ministermöte rum i sommar i Bryssel, där frågan om ESRO:s fortsatta verksamhet kommer att be handlas och frågan om sammanslagningen mellan ESRO och ELDO på nytt tas upp. Jag vill i sammanhanget nämna att just det som herr Nyman ansåg vara värdefullt i ESRO-programmet, nämligen sondraketprogrammet, är något som vi från svensk sida vid de förberedande överläggningarna varmt förordat skulle vara kvar också i det framtida ESRO-programmet. Vidare sade herr Nyman, vilket också är korrekt, att vad man kan kalla den svenska industriella återbäringen av de svenska insatserna i ESRO inte har varit helt obetydlig under årens lopp. Jag tror att den ackumulerade medlemskvoteringen från svensk sida uppgår till sammanlagt ungefär 60 miljoner kronor. Den har, mätt i beställningar och därmed i utveckling av svensk industriell kompetens, varit rätt begränsad. Det är riktigt att så är fallet, och detta är dess värre en följd av det sätt på vilket internationellt samarbete och utvecklingsprojekt av detta slag ofta utfaller och organiseras, i det medlemsländerna kräver vad som kallas en skälig avkastning av sina insatser, d.v.s. ett skäligt återflöde i form av beställningar till det egna landets industrier. Egentligen är den inställningen, som är mycket vanlig i dessa diskussioner, en allvarlig belastning på det internationella samarbetet. Naturligtvis drabbar detta en liten stat som Sverige, vars bidrag givetvis måste vara små, varigenom vår industri sätts i ett sämre konkurrensläge än de stora ländernas.

Vi får tillfälle att återkomma till denna fråga. Det nationella programmet som herr Nyman syftade på och som diskuterats i rymdnämnden och i den av herr Nyman refererade rymdpromemorian är för närvarande föremål för en rätt genomgripande analys av styrelsen för teknisk utveckling. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att diskutera hur vi bör värdera ett mera omfattande svenskt nationellt program ur vetenskaplig, teknisk och industriell synpunkt. Vi får tillfälle att återkomma till denna fråga när styrelsen för teknisk utveckling är färdig med sitt arbete. Då kommer vi också in på de mycket svåra avvägningsfrågor som ett beslut om fortsatta svenska rymdsatsningar ställer oss inför.

Herr talman! Som industriministern påpekat, utföres ett stort arbete inom detta område, och man kan vänta att det skall få ökande betydelse under 1970-talet. Jag tänker inte minst på satelliter för observationer och kartläggning av olika faktorer av betydelse för vår miljö. Detta är ju en stor internationell fråga. Vi kan också inom bara några få år vänta oss direktsändningar från kommunikationssatelliter till våra TV-apparater. Inte minst kommer dessa att betyda mycket för u-länderna. Sverige är som bekant med i UNESCO samarbetet i denna fråga som främst gäller att förse Indien, Brasilien och åtskilliga andra sydamerikanska länder samt nu senast Pakistan med satelliter. Där har vi alltså samarbete dels inom UNESCO, dels inom FN. I FN samarbetar som bekant de nordiska länderna, och jag kommer här, herr talman, till min egentliga fråga. Det är oftast Sverige som är sammankallande i denna fråga, och såvitt jag vet brukar svensk expertis informera även de andra nordiska delegationerna i FN. Nordiska rådet har fattat eit beslut, som innebär att man rekommenderar regeringarna ett samarbete. Detta beslut fattades i Reykjavik i februari, och vad jag saknar i industriministerns svar är en erinran om det nordiska samarbetet. är dock inte det nordiska samarbetet av betydelse nu när man står inför det fjärde ministermötet i Bryssel? Skulle det inte vara en styrka, om de nordiska staterna där uppträdde gemensamt? Finns det något förslag härom? Det kan väl inte vara så att man helt glömt bort Nordiska rådets rekommendation i februari? Tas frågan om kommunikationssatelliter upp då, måste det — såvitt jag förstår — vara ganska väsentligt att Norden företräder en enig linje. Enda sättet att klara detta problem torde vara att vi går samman. Här har skildrats den starka ställning som stormakterna har inom detta område och hur det gäller för oss att kunna hävda oss. Det kan vi inte ensamma, men ett Norden har större möjligheter, i synnerhet som därtill Sverige och Canada samarbetar ganska ingående på det internationella fältet. När Nordiska rådet hade denna fråga uppe till behandling var remissinstanserna eniga om att ett nordiskt samarbete skulle ge styrka. Bland remissinstanserna tillstyrkte Sveriges Radio mycket varmt ett intensifierat nordiskt samarbete i rymdfrågor. Samma gällde styrelsen för teknisk utveckling, som åberopade << forskningsrådens rymdnämnd, och även Ingeniörsvetenskapsakademien tillstyrkte ett nordiskt samgående. Det blev också Nordiska rådets rekommendation. Min fråga blir alltså: Har man på regeringsnivå glömt bort det nordiska samarbetet?
Herr talman! Jag kan svara mycket kort på fru Segerstedt Wibergs fråga. Jag tog inte upp det nordiska samarbetet som en speciell punkt i mitt svar helt enkelt av den anledningen att nordiskt samarbete i dessa frågor är så självklart, att det just på grund av dess självklarhet inte föll mig in att understryka det. Men det samarbete som finns har, utan att därför ha antagit några särskilda institutionaliserade former, pågått hela tiden. Både samarbetet när det gäller de internationellt politiska frågorna och det rent vetenskapliga och industriellt tekniska samarbetet fungerar — såvitt jag kan bedöma — utmärkt för närvarande. Det finns ingen anledning att tro att vi inte också i fortsättningen, med det nordiska samarbete som finns, skall komma fram till gemensamma ståndpunkter. Det finns bara en liten komplikation som det nordiska samarbetet till en viss grad måste bestämmas av när det gäller själva ESRO-frågorna, nämligen att Norge inte är medlem av ESRO.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

Herr talman! Vi nödgas konstatera att från den ena utrikesdebatten till den andra, mellan vilka det i regel har förflutit ett år, har inga större positiva förändringar skett på det utrikespolitiska fältet. Trots att alla önskar snabba och definitiva avgöranden som leder till fredliga förhållanden får vi nöja oss med och även glädjas åt de små framsteg som kan uppnås. Enigheten i svensk utrikespolitik består, även om det varit någon divergens i uppfattningarna vid ett par tillfällen. De kommunikéer som publicerats från utrikesnämnden har inte åtföljts av några reservationer, och i utrikesutskottets utlåtanden har det endast förekommit reservationer vid enstaka tillfällen. Den dominerande delen av svenska folket torde också sluta upp kring den alliansfria, neutrala politik som officiellt bedrivits av riksdagen och regeringen. Även om meningsmotsättningarna kanske inte blir så stora har dock en utrikesdebatt i den svenska riksdagen sitt värde, i det att regeringen får tillfälle att sammanfatta, kommentera och deklarera de aktuella frågorna i utrikespolitiken. På samma sätt får de partier som inte tillhör regeringen möjlighet att just på detta speciella område framföra sina synpunkter. Trots den enighet som föreligger bland svenska folket i utrikespolitiska frågor finns det här, såväl som överallt i andra delar av världen, små men mycket högljudda extremistiska grupper, som ibland med våldsmedel försöker få större inflytande än vad de efter demokratiska regler är berättigade till. Vissa kommunistiska riktningar har föredragit eller tvingats till att arbeta efter demokratiska principer. Vilka schatteringar dessa kommunistiska grupper än har, så kan man konstatera att de icke har folkets gehör. I valet 1968 sopades det svenska kommunistpartiet nära nog bort ur riksdagen, och man får hoppas att det vid årets val helt försvinner från representation i svensk riksdag. I vissa andra länder, t.ex. Frankrike och Japan, har det förekommit demonstrationer, ibland mycket våldsamma, av vänsterextremister. Många har tolkat detta som tendenser till stark vänstervridning. I valen som ägt rum senare har det visat sig att folket tagit bestämt avstånd från vänstervåldsmentaliteten. Valen kan ofta inte betecknas som högervridna utan endast som avståndstagande från vänsterextremister och uppslutning i de demokratiska partierna — det må sedan ha varit socialdemokratiska, centerinriktade, liberala eller andra. Herr talman! Jag har erinrat om dessa företeelser för att starkt framhålla att vi på allt sätt skall slå vakt om demokratin. Vi bör hålla en klar linje mot diktaturerna. Vi kan föra handel, samarbeta i internationella organisationer och erkänna de ekonomiska framsteg diktaturstaterna gör, men vi kan icke accpetera ett styrelseskick där friheten förkväves. Grundförutsättningarna för en demokrati är fria val, tryckfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och i övrigt alla de frioch rättigheter som finns i Förenta nationernas konventioner om de mänskliga rättigheterna. Det finns ingen anledning för fria svenska medborgare, antingen de har en hög samhällsposition eller inte, att vara undfallande eller alltför vänliga mot diktaturstaterna, utan vi kan fritt säga ifrån mot diktatur och alla former av förtryck, i vilket land de än förekommer. I en utrikesdebatt riktas givetvis uppmärksamheten i första hand till de två delar av världen där faktiska krigshandlingar förekommer, nämligen Främre Östern och Vietnam. Främre Östern-frågan torde vara ett av de svåraste problem som finns att lösa.

Ingen av parterna har protesterat mot resolutionens innehåll, men det har tolkats på olika sätt, och hittills har resolutionen inte efterföljts. Trots stora ansträngningar från FN:s medlare Gunnar Jarring har parterna inte kunnat förmås att uppta förhandlingar, och inte heller har man på annat sätt lyckats få till stånd en överenskommeilse som leder till fred. Det politiska läget i den del av världen som tidigare kallades Indokina är synnerligen bekymmersamt. Vid vissa tillfällen, t.ex. 1962 då avtalet om Laos” neutralisering träffades, har man hyst förhoppningar om en viss stabilisering, men för dagen är läget oklart och ger inte anledning till förhoppningar om en fredlig utveckling. Vad som än har förekommit i denna del av världen och vem som än är skyldig vid olika tillfällen, så måste man med avsky se på de grymheter som förekommit. De folkmord som skett bl.a. nu senast mot vietnameser i Cambodja är grova brott mot allt mänskligt uppträdande och måste på det skarpaste fördömas. Förhandlingarna i Paris i Vietnamfrågan har efter ett och ett halvt års arbete inte lett till resultat. De fyra par Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik ter som anser sig inblandade i kriget och därför skall förhandla, nämligen Nordvietnam och FNL samt Sydvietnam och USA har inte lyckats komma till samförstånd i någon fråga, efter vad som är känt. I Vietnamfrågan borde man överväga den franske utrikesministern Schumans förslag att en konferens mellan alla inblandade borde inkallas och att alla främmande trupper i området borde dras bort. Det borde tilläggas att i synnerhet stormakternas engagemang borde avvecklas. Givetvis gäller detta Amerikas väldiga engagemang men också Kinas och Sovjetunionens vapensändningar till Nordvietnam, vilka år 1967 omfattade 500 miljoner dollar, år 1968 400 miljoner dollar och troligen liknande belopp år 1969. En oerhört betydelsefull fråga i världspolitiken, som sätter sin prägel på allt mellanfolkligt samarbete, är hur hårt de kommunistiska länderna håller fast vid den s.k. Brezjnevdoktrinen. Den har i varje fall inte utförligare kommenterats av regeringen, vilket jag något beklagar, därför att om den på något sätt skall erkännas, kommer den att spela en oerhört stor roll i världspolitiken. Efter det ryska överfallet på Tjeckoslovakien den 21 augusti 1968 riktades det häftiga attacker från ett stort antal länder mot Sovjetunionen för dess handlingssätt. I ett tal i Förenta nationernas = generalförsamling fördömde vårt eget lands utrikesminister det sovjetiska handlandet, som han fann vare sig juridiskt, moraliskt eller ideologiskt försvarbart. På samma sätt gjorde ett mycket stort antal andra länder. Det var med mycket stor spänning man emotsåg svaret på alla anklagelserna från den ryske utrikesministern Gromyko, men det blev mycket kort. Hans förklaring innebar att ingen skall tillåtas ta en bit från det socialistiska samväldet, som han uttryckte sig. Därmed var den s.k. Brezjnevdoktrinen lanserad, vilket på sitt sätt inte var något nytt utan stödde sig på traditionella ryska uppfattningar. Som den framlades av Gromyko utgjorde medlemsstaterna i det kommunistiska samväldet en enhet med sina egna vitala intressen, sina egna åtaganden avseende inte minst den gemensamma säkerheten, sina socialistiska principer om ömsesidiga förbindelser o.s.v. Denna gemenskap var en odelbar enhet sammansvetsad med oupplösliga band, underförstått att så länge det fanns ryska vapen skulle inget av de s.k. socialistiska länderna få möjlighet att på något sätt avvika från vad Sovjetunionen ansåg vara riktigt. Någon som helst frihet i fråga om press, yttrandefrihet eller dylikt skulle inte tolereras. Det är dessutom att observera att gemenskapen inte bara omfattade Warszawapaktens medlemsstater, utan enligt den ungerske utrikesministern sträckte den sig ”från Cuba till Vietnam, inklusive Kina och Albanien”. Brezjnevdoktrinen underkändes inte bara av västmakterna utan också av andra länder som Jugoslavien, Albanien och i försiktigare ordalag Rumänien. Även om andra länder bestrider Brezjnevdoktrinens giltighet men de kommunistiska länderna håller fast vid den, så kommer det att innebära mycket stora svårigheter vid många förhandlingar. Det innebär självfallet att om ett land är uppdelat i en kommunistisk och i en icke-kommunistisk del, finns det ingen möjlighet till återförening annat än om den icke-kommunistiska delen helt underkastar sig den kommunistiska. Det framgår av Brezjnevdokrinen att det inte finns någon möjlighet att förena de båda delarna. Att då tala om fria val och om återförening av ett sådant land, förefaller fullständigt meningslöst. Från den utgångspunkten kan man inte ha några förhoppningar om en återförening av Tyskland, Korea eller Vietnam. Jag vill inte med hänsyn till vissa faktorer som bl.a. har anförts i regeringsdeklarationen yrka någonting nu, men det torde stå klart att Sverige, så snart situationen förändrats på vissa punkter, bör erkänna både Nordkorea och öÖsttyskland. Detta står helt i överensstämmelse med centerpartiets program, där vi säger att vi vill erkänna alla de facto existerande stater med undantag för dem som är föremål för FN-blockader. Jag skulle ha ett rätt stort intresse om regeringen ville kommentera detta, ty vi kan inte komma förbi Brezjnevdoktrinen, hur mycket vi än bestrider den. Om de s.k. socialistiska länderna har denna mening, kommer den att spela en mycket stor roll i världspolitiken. Om man skall notera de framsteg som gjorts under senare tid bör man erinra om nedrustningskonferensens arbete i Genéve. Sverige har där mycket tack vare den kvalificerade ordföranden, statsrådet Alva Myrdal, utfört ett utmärkt arbete. Bland de framsteg som kan noteras är ickespridningsavtalets ikraftträdande i början av mars detta år. Det är hittills bara Sverige och Canada bland de s.k. tröskelstaterna, d.v.s. de som förmodas ha möjlighet att tillverka kärnvapen, som har ratificerat avtalet. I ärendet om havsbottnens utnyttjande endast för fredliga ändamål föreligger nu ett reviderat gemensamt förslag från supermakterna, och det bör ge förutsättningar för att ett avtal så småningom skall kunna komma till stånd, även om övriga medlemmar i konferensen inte kan till alla delar förutsättas acceptera supermakternas förslag. Betydelsefulla problem återstår dock att lösa i fråga om havsbottnens fredliga utnyttjande, eftersom ingen äganderätt till dessa områden av vår jord finns fastställd. Havsbottnen innehåller stora naturrikedomar. Det kan t.ex. nämnas att Västeuropa för närvarande får 8 procent av sin olja från källor under havsytan men att denna siffra beräknas stiga till ungefär 40 procent år 1980. sig nu till stor del på det mycket betydelsefulla förbudet mot användning av bakteriologiska, biologiska och kemiska stridsmedel. I Förenta nationerna framlades den 30 juni 1969 en utförlig rapport om B och C-stridsmedlens användning och verkan samt om metoder för försvar. Frågan har därmed fått en allsidig belysning, som kan vara av stort värde för det fortsatta arbetet. Det bör också med tillfredsställelse noteras att president Nixon i ett tal den 25 november 1969 förklarade att Amerika inte kommer att använda eller lagra bakteriologiska stridsmedel. Den brittiske delegaten vid nedrustningskonferensen, lord Chalfont, sade i ett anförande inför konferensen den 7 april i år: ”Vi har aldrig haft några biologiska vapen, vi har inga nu och vi har inte för avsikt att anskaffa några.” Liknande deklaration har också avgivits av Canada. I detta sammanhang bör också erinras om att SALT-överläggningarna, som har central betydelse för nedrustningsarbetet, återupptogs den 16 april i år. Ett betydelsefullt framsteg har uppnåtts under senare tid, i det att 49 länder vid förra årets slut har undertecknat konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Visserligen är det ytterst få som ännu har ratificerat dem, men förmodligen beror detta — liksom i Sveriges fall — på vissa formella hinder, som säkerligen kommer att undanröjas så att man kan komma upp till att 35 länder har ratificerat konventionerna, vilket erfordras för att de skall träda i kraft. Vad som däremot är synnerligen beklagligt är att så få länder har skrivit på det till konventionerna fogade protokollet, som medger internationell kontroll för att konventionerna efterleves. 49 länder har skrivit på konventionerna, men endast 16 länder har undertecknat protokollet. Bland dem som undertecknat befinner sig glädjande nog de fyra nordiska länderna men t.ex. inget av de socialistiska länderna. Självfallet bör man kunna lita på ett land som skriver på en konvention, men det verkar något underligt när detta land icke går med på någon som helst internationell insyn. Därför måste det vara av allra största betydelse hur många länder som skriver på det till konventionerna fogade protokollet. Bland de betydelsefulla ting som finns i konventionerna är också religionsfriheten och likställigheten för alla människor oavsett ras eller hudfärg. De judeförföljelser som förekommit i Sovjetunionen, vilka redogjorts för i utrikesutskottets utlåtande nr 5 år 1970, strider obestridligen mot konventionerna. I detta sammanhang vill jag uttala mitt djupa beklagande av att det även i vårt land finns människor som uttalar skymfliga tillmälen mot en man därför att han har svart hudfärg. Om attacker mot den amerikanske ambassadören förekommit för hans hudfärg, så är det på en sådan nivå att man verkligen förvånas över att det finns människor med sådana åsikter i vårt land. Den deklaration är synnerligen glädjande som statsministern lade till konceptet till regeringsmeddelandet om vissa attacker som förekommit under senare tid. En företeelse som absolut inte kan accepteras är försök till våld mot andra länders beskickningar, vilket förekommer i olika länder och ibland också i Sverige. Var och en borde ju begripa att har vi diplomatiska förbindelser med ett land så är vi på respektive sidor skyldiga att skydda ambassaderna. Det finns ingen möjlighet att göra någon sorts undantag, utan i så fall får man bryta de diplomatiska förbindelserna. Därest sådana existerar är vi skyldiga att skydda varje ambassad. Jag vill tillägga att demonstrationer bör tilllåtas i största möjliga utsträckning och under största möjliga frihet, men de får förekomma i annan form än som attacker mot ambassader. Jag vill gärna citera några ord från utrikesministerns tal i Stockholm den 11 april. I talet vände sig utrikesminis tern mot våldet som politiskt medel.

När en regim med hårda medel undertrycker all opposition, kan oppositionen drivas ut i försök till väpnad kamp. I många fall kan sådana ansatser till väpnat uppror motverka sitt eget syfte. När oppositionsgrupper övergår till rena terrormetoder, riskerar de ofta att vända majoriteten emot sig hur idealistiska deras avsikter än må ha varit. Terror och motterror kan också få ödesdigra konsekvenser på det internationella fältet. När terrorgrupper tillgriper sådana metoder som kapning eller rent av förstörelse av flygplan med oskyldiga civila passagerare, eller mord på diplomater från utomstående länder, hotas hela det regelsystem för den internationella samlevnaden, som mödosamt byggts upp under lång tid.” Flygplanskapningen är en företeelse som bör bestraffas hårt. Det är oförsvarligt att av politiska skäl äventyra hundratals människors liv genom att med våld tvinga ett flygplan till annan destinationsort. Jag har motionerat om straff för flygplanskapning, och samma dag som motionen lämnades fick jag också veta att proposition är att förvänta i denna fråga. Jag hoppas att de tillmätta straffen blir så avskräckande att ingen får lust att genom hijacking tvinga ner plan i vårt land. Följer andra länder vårt exempel kan det bli svårt och kanske omöjligt att utföra sådana brott. Inget land är väl intressant att komma till om varje flygplanskapare vet att han, när han kommer ned, tas om hand och att ett hårt straff väntar honom. Herr talman! Det är inte endast de utrikespolitiska frågorna som behandlas i regeringsdeklarationen. Även handelspolitiken intar en framträdande plats. Det finns inte stor anledning att just nu ägna en större del av denna debatt åt det Nordek vars framtid förefaller oviss. Centerpartiet har från första stund sagt att man i högsta grad beaktar och respekterar Finlands ställning i dessa frågor. Så kommer också att bli fallet i de fortsatta överläggningarna om handelssamarbete i olika former. Det är möjligt att det nu förestår en ny period, där det gäller att finna nya former för ett samarbete mellan de nordiska länderna som kan accepteras av alla parter. President Kekkonen har redan framhållit Finlands intresse för att finna lämpliga samarbetsformer. Det kan tilläggas att dessa samarbetsformer knappast bör resultera i något Skandek.

Den svenska anslutningen i någon form till EEC är fortfarande oviss. I Frankrike, som alltid varit ett av nyckelländerna inom EEC, har den politiska situationen efter de Gaulles avgång förändrats, men om det innebär större möjligheter för ett utvidgat EEC är svårt att säga. Det är inte mer än ett år sedan de Gaulle efter nederlaget i folkomröstningen avgick. Det var dock klart redan under de Gaulles sista år som president att Pompidou försökte få efterträda de Gaulle och att han skulle föra de Gaulles system vidare. I ett tal inför nationalförsamlingen den 26 juni 1969 sade den franske premiärministern Chaban-Delmas beträffande marknadsfrågan att Frankrike för sin del var berett att ”gå fram lika hastigt och lika långt som våra partners själva är villiga att gå fram hastigt och långt i riktning mot ett Europa medvetet om sin egen kallelse”. Vad orden ”Europa medvetet om sin egen kallelse” kan innebära är svårt att säga, men Chaban-Delmas sade också i nationalförsamlingen att en eventuell utvidgning av marknaden till att omfatta nya medlemmar, bland vilka Storbritannien står i första ledet, måste bli föremål för diskussioner och preliminära avtal med våra marknadsparter. Han sade också: ”Man måste se till att en brittisk anslutning icke tunnar ut den europeiska idén.” Om en brittisk anslutning skulle tunna ut den europeiska idén, frågar man sig onekligen hur Chaban-Delmas ser på samma 'sak om det neutrala Sverige och en del andra länder skulle komma med i EEC. Efter statsministerns besök i Frankrike förekom det i den franska pressen både försiktiga, restriktiva och i vissa fall rent av ljumma kommentarer utan några som helst löften om vad som skulle förekomma i framtiden. En omständighet som kan tala starkt för ett enat Europa är nödvändigheten av att Europa skall kunna hävda sig i världskonkurrensen. Skall Europa kunna hävda sig i den vetenskapligttekniska utvecklingen framför allt i konkurrens med Amerika och Japan så fordras det förenade ansträngningar av de nu i så många avseenden splittrade delarna av vår gamla värld. Självfallet är det mycket olyckligt med Europas uppdelning på två handelsblock, även om man var för sig haft stor nytta av både EEC och EFTA. Det medför en förläggning av industrier på ett sätt som annars inte skulle ha förekommit och som kanske inte alltid är det mest rationella, och det kanaliserar och låser fast handeln i former som kan vara olämpliga. Det föreligger säkerligen enighet inom vårt land om önskvärdheten av svensk anslutning i någon form till EEC, men det är lika stor enighet om att det måste ske med bibehållande av vårt lands alliansfrihet och neutralitet. Möjligen är det största problemet i världen hur man skall kunna få människorna att låta bli att förgöra varandra med alltmer fruktansvärda vapen, men ett problem i nära nog samma klass är hur mat skall kunna anskaffas till världens alltmer ökande befolkning. Vi i Sverige och åtskilliga andra länder är medvetna om att frågan om befolkningstillväxt och livsmedelstillgång inte kan lösas bara med en ökad livsmedelsproduktion. En begränsning av folkmängden måste också ske. Familjeplaneringen har dock som bekant mötts av motstånd på många håll i världen, Det har inte endast varit religiösa skäl, utan Nigerias utrikesminister sade t.ex. i Förenta nationernas generaldebatt förra hösten att andra länder inte skall blanda sig i landets befolkningspolitik. Skulle detta vara en mera utbredd mening lär det inte bli lätt att arbeta för familjeplanering. Det har sagts att t.ex. Cuba skulle få svensk hjälp till familjeplanering. Då vill jag fråga om regeringen vet om Cuba vill ha någon hjälp till familjeplanering? Vid utarbetandet av socialkonventionen i Förenta nationerna infördes en paragraf som säger att familjen skall bestämma om antalet barn och med hur långt mellanrum de skall födas. De katolska länderna talade mycket emot denna paragraf och röstade givetvis emot den. även Cuba röstade emot, och det är därför jag frågar om regeringen vet huruvida Cuba vill ha svensk hjälp till familjeplanering. Nöden i världen är stor, och många länder behöver hjälp på olika sätt. Det är därför ingen lätt uppgift för ett litet land som Sverige att välja ut vilka mottagarländer som skall få svenskt bistånd. Den frågan kommer vi ju att få diskutera också i annat sammanhang. Det är självklart att i akuta situationer såsom vid naturkatastrofer eller krig hjälpen måste ges snabbt och effektivt utan alltför stort beaktande av om landet är ett lämpligt mottagarland. För den normala hjälpen borde man ställa upp regeln att vid likvärdiga behov i första hand länder med demokratiska styrelseskick bör ha hjälp. Folket i länder som underkuvats av en diktatur bör dock inte uteslutas från hjälp, men i så fall bör hjälpen ges till direkta konkreta projekt så att man verkligen vet att folkets breda massa får nytta av hjälpen. Om hjälpen förmedlas genom den diktatoriska regimen vet man inte på vilket sätt den kommer att användas utan då bör i stället hjälpen ges genom internationella hjälporganisationer. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp en sak som inte direkt berör utrikespolitiska frågor men som berör det svenska utrikesdepartementet, nämligen de angrepp som på senare tid gjorts mot departementets personal, d. v. s. mot diplomatkåren. Det kan hända att undantag har funnits, men i stort sett har vår UD-personal fullgjort sina uppgifter på ett för vårt land synnerligen gagnerikt sätt. Den har, under arbetsförhållanden som inte alltid varit så behagliga — långt från hemlandet och med familjen splittrad — representerat Sverige på ett sätt som länder den till all heder. Åtskilliga av de svenska diplomaterna har som bekant vunnit högt internationellt anseende och anförtrotts de mest betydelsefulla uppdrag i världspolitiken. I de flesta fall har utrikesdepartementets personal ställt sig politiskt neutral. Därmed inte sagt att det skulle vara något fel om någon av UD:s personal, med samma rätt som andra medborgare, engagerat sig i partipolitiskt arbete. Nu har emellertid en del grupper med småskuren grinighet angripit utrikesdepartementets personal. I Aftonbladet för den 16 april luftar man sitt missnöje i en partifanatisk artikel. Det är då att observera att det, med undantag för vissa perioder, suttit en socialdemokrat på utrikesministerposten sedan 1932 — och det lär väl inte vara så många kvar som anställts före den tiden. Tidningen skriver att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund nu fått in sin första representant på UD. Jag trodde verkligen inte att UD var någon sorts korportaiv inrättning där olika grupper skall ha representanter. För mig har det alltid stått klart att det är svenska folkets valda ombud, d.v.s. riksdagen och regeringen, som bestämmer om landets utrikespolitik. Något annat kan aldrig accepteras. Det är av största betydelse att vi kan behålla enigheten inom svensk utrikespolitik, men det gör man inte med en sådan partipolitisk gnällighet som lagts i dagen här. Herr talman! Det är i år 25 år sedan Förenta nationerna bildades, såsom erinrades i regeringsdeklarationen. Många och stora svårigheter har mött organisationen under dess 25-åriga tillvaro, men den har kunnat fortsätta sitt arbete med anslutning från allt fler länder. Om den har misslyckats i vissa avseenden skall man inte bortse från att den också nått avsevärda resultat, i synnerhet på de ekonomiska, sociala och humanitära fälten, Det har ofta och med rätta sagts att Förenta nationerna är skyddet för de små länderna. Organisationen är ett forum där länderna kan diskutera de världspolitiska problemen, och redan existensen av en sådan organisation medför en viss avspänning i de politiska stridsfrågorna. Sverige har alltid verksamt stött Förenta nationerna, och jag vill sluta med den förhoppningen att Förenta nationerna även i fortsättningen skall spela en viktig roll i det mellanfolkliga samarbetet och verksamt bidraga till fred och säkerhet.